Herr talman! Jag skall inte ta upp någon diskussion med den siste ärade talaren. Jag menar det uppriktigt när jag säger att hans sakkunskap i fråga om rättshistoria och kanske också det nuvarande tillståndet inom riket på rättsväsendets område är större än min, och det finns ingen anledning för mig att ge mig in på en diskussion om dessa frågor. Jag skall endast framföra två mycket lekmannamässiga funderingar. Även om herr Lundberg i och för sig hade rätt, har jag svårt att förstå hur de omständigheter som han anförde kan påverka strävandena att skapa en större ekonomisk enhet i Norden. Om man vill åstadkomma de förändringar som har föreslagits, kan det lika gärna ske före som efter en anslutning till en nordisk tullunion. Den andra reflexion som jag vill göra är den att jag inte alls känner mig ha anledning att försvara det sätt på vilket den förste ägaren till Harpsund uppträdde mot sin hustru och mot bönderna runt Harpsund. Det är möjligt att skildringen därav är riktig, men på den punkten har förhållandena rättats till. Vad han tog har han fått lämna tillbaka. Det Harpsund som Bo Jonsson Grip en gång i tiden startade befinner sig nu under full offentlig kontroll. Jag tillät mig i går i första kammaren att uppehålla mig tämligen utförligt vid budgetfrågorna och den ekonomiska politiken. Därvid lade jag tyngdpunkten på en skildring av vad dagens socialpolitik betyder för att lösa den fråga som i så stor utsträckning har dominerat inte bara remissdebatten utan den politiska debatten över huvud taget — jämlikhetsfrågan. Jag hänvisar till de deklarationer som jag å regeringens vägnar därvid gav. När jag i dag läser den borgerliga pressen finner jag att den närmast är oroad av att remissdebatten i andra kammaren tydligen har fått den uppläggningen att man i huvudsak har diskuterat de borgerliga alternativen. Det är duktigt gjort om man en hel dag kan hålla på med att diskutera något så imaginärt — för att begagna herr Strängs uttryck. Vad som är intressant i kommentarerna är att det förefaller som om man har mått illa av att de borgerligas motioner har ägnats så stor uppmärksamhet. Vill man undvika ett sådant illamående till nästa remissdebatt har jag bara ett råd att ge: Skaffa er en bättre politik, så går det bättre för er! Det hände åtskilligt av intresse i gårdagens andrakammardebatt. Det var t.ex. herr Holmbergs angrepp på herr "Wedén därför att herr Wedén påstods ha närmat sig socialdemokraterna. Det angreppet tyder på stor nervositet och oro. Och man kan mycket väl förstå att den borgerliga splittringen går våra borgerliga partiledare hårt på nerverna. Men jag kan lugna herr Holmberg. När han har varit i denna kammare en tid kommer han att finna att herr Wedén är en lika trogen partner då det gäller att försvara högersynpunkter och konservativa idéer som någonsin herr Dahlén är i första kammaren. Det kommer inte att bli någon katastrof i det fallet. Även herr Wedén gjorde någonting som var rätt uppseendeväckande. Han tog upp en diskussion som han angav var ett försök till en ideologisk debatt, och det är i och för sig uppmuntransvärt. Han frågade mig vilken inställning jag har till nymarxismen. Bara det att han begagnar ordet nymarxism vittnar om ett hos en partiledare märkligt intresse för sambhällsteoretiska spekulationer. Herr Wedén misstänker mig för att vara nymarxist. Då skall vi undersöka vad som menas med nymarxism. Är det möjligen den uppfattning som företräds av polacken Kolakowski, vars till svenska översatta arbete jag med stort intresse tagit del av, eller är det den uppfattning som företräds av hans kritiker Schaff, som jag tyvärr inte orkat läsa? Han skriver nämligen ännu mer obegripligt än våra borgerliga partiledare i denna kammare gör. Menar herr Wedén med nymarxism försöken att mjuka upp kommunismen i Tjeckoslovakien i liberal riktning?

Är det kritiken av Feuerbach som herr Wedén med sådan iver studerar på kvällarna? Läser han de franska nymarxisterna, Gorz — som har många bittra ord att säga om oss svenskar, vilket kan vara nyttigt ur många synpunk ter — eller Marcuse; jag kan för resten inte begripa hur han kunnat bli den store banerföraren. Det är inte lätt att veta vad herr Wedén grundar sina yttranden på. Jag har blivit beskylld av herr Wedén för att vara nymarxist. Det första man kan begära är att få reda på vad herr Wedén menar med nymarxism. Jag skall inte vänta på svaret utan vill ge ett råd i allra största vänskaplighet: Fördjupa er inte för mycket i detta! Nymarxism är för närvarande en sammanfattande beteckning på de uppfattningar som företräds av en mängd utomordentligt skarpsinniga tänkare, men också av en mängd virrpannor — för att begagna ett enkelt parlamentariskt ord. Det förekommer mycket doktrinärt tänkande, det finns slagord som man fångat upp och det finns skarpsinniga verklighetsanalyser. En del av de nymarxistiska tänkarna, som jag haft tillfälle att studera, är otvivelaktigt av en sådan kvalitet att jag inte kan begripa att det skall vara en förolämpning att kallas nymarxist. Andra är representanter för vad Tingsten kallat galenskaper.

Herr Wedén kommer att råka ännu värre ut än herr Hermansson. Detta säger jag utan ett spår av jämförelse. Jag vet inte vem som är den skarpsinnigaste av de två, men otvivelaktigt har herr Hermansson vissa förutsättningar att ligga före i starten, eftersom han är marxist från begynnelsen.

Det är ganska lätt, om han vill göra det. Han kan studera vår praktiska politik. Vi är ingen okänd negerstam, som har ett dunkelt förflutet och har upptäckts av upptäcktsresanden herr Wedén. Nej, vi har stått i centrum för den politiska debatten i årtionde efter årtionde. Det är mycket lätt att få reda på vilken samhällsuppfattning vi har. Jag skulle till och med kunna ge herr Wedén ett råd: Läs herr Strängs finansplaner! I dem står mycket om vad svensk socialdemokrati är. Vill herr Wedén ha en enklare och mer vulgär skildring än Strängs finansplaner kan han studera min egen lilla skrift från 1962, »Valfrihetens samhälle». Den är ett försök att dra upp de ideologiska grunderna för den svenska socialdemokratin. Den är skriven på ett mycket enkelt språk. Upplagan är tyvärr slutsåld, men jag skall tillhandahålla ett exemplar för studium. Om han studerar den kan han observera att de tankegångar som framförs i hög grad påminner om en annan författare, en annan sociolog, en annan filosof än Marx.

Jag kanske vågar vara förmäten nog att säga att vi när det gäller de väsentliga tingen låg före. Men han har naturligtvis framställt det bättre och skarpsinnigare och dragit ut samhällsanalyserna längre, och detta har naturligtvis herr Wedén observerat. Man behöver alltså inte göra någon dunkel och besynnerlig analys av vad som är den svenska socialdemokratins ideologiska grundinnehåll. Det finns. alltså klargjort. Vad som har gjort att herr Wedén nu blivit så intresserad av detta ämne är en diskussion om konsumentsamhället, om den fria marknaden och om vinstintresset. Herr Wedén sade i går att den fria marknadens utveckling har skapat konsumtionsmöjligheter som kommit den enskilde till godo men som vi socialdemokrater har en benägenhet att undervärdera. Vad är nu detta för någonting? Tror verkligen herr Wedén att den svenska arbetarrörelsen inte begriper vad det betyder att få ökade konsumtionsmöjligheter? Tror verkligen herr Wedén att vårt parti och den svenska fackföreningsrörelsen inte förstår hur viktigt det är att produktionen stiger? Den svenska fattigdomen och otryggheten ligger bara en generation tillbaka i tiden. Tror herr Wedén att den samhällsklass som fått bära de tyngsta bördorna av denna fattigdom inte begriper vad det betyder att konsumtionsmöjligheterna ökar? Tror herr Wedén att det är någonting som bara folkpartiet begriper? Har herr Wedén då han sagt detta — det är tredje gången han gjort det — aldrig gjort reflexionen att det väl ändå måste ligga någonting bakom kritiken mot marknadshushållningen, särskilt som denna kritik kommer från samhällsgrupper som har det sämre ställt än andra? Vilka är det som envetet har försvarat marknadshushållningen? Det är mycket respektabelt folk — jag hade i går tillfälle att energiskt bestrida att jag moraliskt fördömer företagare och kapitalägare eller medlemmar av den liberala folkrörelsen. Det är dessa grupper som har uttalat att den fria marknadshushållningen är bra. Men vilka är det som har kritiserat? Det är representanter för arbetarna och för tjänstemännen. Det är de som har de låga lönerna och den otrygga ställningen och som man nu säger sig ömma för som främst har kritiserat den fria marknadshushållningen.

Har inga reflexioner av den typen någon gång trängt sig in i hjärnan? Kanske har herr Wedén varit så upptagen av studierna av Marcuse och andra, att han inte hunnit tänka på innebörden av sina egna reflexioner — det kan ju gå så ibland. När man hör de borgerliga politikerna förefaller det som om marknadshushållning är identisk med rätt, sanning och frihet och att angrepp på den fria marknadshushållningen är angrepp på demokratins spelregler. Herr Wedén sade också i går, att vi socialdemokrater driver ett skickligt spel då vi på en gång förkunnar vår anslutning till demokratins regler och stryker nymarxisterna medhårs. Jag undrar om herr Wedén har förstått vilken oerhörd anklagelse men också förolämpning som han uttalade. Eftersom han inte gjorde något undantag, säger han att de som han förutsätter vara nymarxister — alltså bl.a. den socialdemokratiske partiordföranden — 1 grund och botten är beredda att dra ett streck över demokratins spelregler. Herr Wedén är känd för sina klavertramp — det såg vi under föregående års valrörelse — men jag undrar om inte detta är det värsta. Han förklarar alltså att det finns grupper inom den svenska arbetarrörelsen, t.o.m. på ledande plats, som icke är demokrater och som är beredda att dra ett streck över de demokratiska spelreglerna. Man kan råka säga ett och annat, men jag tror det vore klokt av herr Wedén att ta tillbaka den delen genom att här i kammaren uttala, att han aldrig har tänkt detta. Det skulle otvivelaktigt vara bra, men sagt är sagt. Säkert har herr Wedén inte tänkt på vad detta betyder, och den förolämp ning som han uttalade har passerat obemärkt för honom. Varför? Jo, i alla tider och i alla länder har de konservativa sagt, när socialdemokratin har försökt flytta fram sina positioner, att demokratin är i fara. Herr talman! Jag skall inte gå lika långt tillbaka som den föregående ärade talaren, som nämnde Bo Jonsson Grip, men det må vara mig tillåtet att ta ett exempel från den tid då jag haft äran och glädjen att stå i ledningen för vårt största demokratiska parti och då sökt förvalta detta partis demokratiska traditioner på ett sätt som gör den anklagelse som här riktades mot oss närmast grotesk. I mitten av 1940-talet startade de borgerliga en häftig kampanj mot arbetarrörelsens strävanden att med samhället som instrument skapa trygghet och ökad jämlikhet. Då hävdade de borgerliga ideologerna och politikerna, att förverkligandet av jämlikhetens krav var ett hot mot demokratin. En ekonom vid namn Hayek var tänkaren bakom kampanjen. Han vände sig i boken »Vägen till träldom» mot kravet på full sysselsättning, vilket skulle bli motiv för en ödesdiger planhushållning, som med obeveklig säkerhet skulle leda till att demokratin föll sönder. Herbert Tingsten och Dagens Nyheter drev samma kampanj med stor hänsynslöshet. De borgerliga partiledarna var snara att upprepa argumenten. Kampanjen rullade vidare år från år. Hjalmarson och högern skulle värna vardagsmänniskorna mot den fara som barnbidrag och lagfäst tjänstepension innebar. Bertil Ohlin var mycket mer nyanserad, men även han närmade sig de Hayekska tankegångarna när han i mitten av 1950-talet sade att man kommit för långt när staten berövar den enskilde förfoganderätten över mer än hälften av hans inkomstökning. Sven Wedén hävade inför 1960-talet, att vi befann oss nära den gräns på vars andra sida friheten hotades av den offentliga sektorns tillväxt. Hjalmarson formulerade slagordet »det halvkommunistiska samhället» — ett annorlunda uttryck än nymarxismen, men det är samma tanke. Gunnar Heckscher talade om smygsocialisering och spindelvävssocialism. Det gemensamma i alla dessa borgerliga attacker var en varning för att en stark offentlig sektor skulle innebära ett hot mot demokratin. Vi fortsatte vår strävan och lät oss inte påverkas av denna kampanj. Låt oss emellertid, för att anknyta till det som vi resonerade om i går, göra det tankeexperimentet, att de borgerliga hade lyckats med sin skrämselpropaganda och fått majoritet mot socialdemokraterna under 1950 och 1960-talen. Hade vi då kunnat undgå att realisera vad som framstod som det stora kravet, nämligen att statens utgifter icke skulle stiga i snabbare takt än välståndsstegringen? Om de konservativa krafter som jag nyss erinrade om hade segrat, skulle resultatet ha blivit att vi i den budget som vi nu skulle diskutera, hade haft 9,5 miljarder kronor mindre att röra oss med än vi nu har. Har det betytt en risk för demokratin att vi med dessa 9,5 miljarder kronor har kunnat förbättra barnfamiljernas ställning, har det betytt en risk för demokratin att pensionärerna har fått det bättre, har det betytt en risk för demokratin att vi har kunnat genomföra hela raden av sociala reformer? Nej, risken för demokratin — om vi skall begagna det uttrycket — skulle uppenbarligen ha legat i att vi hade tvingats till en stagnation och inte hade kunnat gå framåt i den snabba takt som vi gjort. Jag vill än en gång upprepa frågan: Vad finns det i det förflutna som motiverar talet om att vår kamp för en ökad samhällelig sektor skulle ha inneburit ett hot mot demokratin? Tvärtom vågar jag säga att vi genom den politik som vi fört kunnat skapa ett samhälle med utjämning av klassmotsättningarna och har fördjupat och förankrat demokratin bättre än i många andra industriländer. Jag vet att ni inte tycker om att jag citerar Servan-Schreiber, men jag tror att det kan vara nyttigt att läsa hans senaste omdöme om Sverige och om de problem som jag här har skildrat. Det står i januarinumret av tidningen VExpress: »Steg för steg tränger... den svenska samhällssynen igenom i ett Europa som söker efter en ny väg, missnöjd med väst, bitter på öst... Den väg som svenskarna har visat i väst under 1968 är vår enda möjlighet. Allt det> — och här kommer det viktiga — »som ökar jämlikheten i våra liberalistiska samhällen för oss närmare framgången, allt det som minskar jämlikheten och ökar orättvisorna — oavsett i vilken utsträckning — för oss mot nederlaget.» Herr talman! Jag tror att det är viktigt att man tar upp dessa principiella synpunkter till diskussion. Jag kanske, innan jag slutar, skall säga några ord om det som var anledningen till denna diskussion. Herr Wedén går ut ifrån vissa synpunkter som jag har tillåtit mig framföra i en artikel och synpunkter som han har framfört i ett par artiklar, där han gör gällande att gränslinjen mellan socialdemokrati och borgerlig ter sig alldeles särskilt tydlig. Lika tydlig som gränslinjen tedde sig för Tingsten 1948, lika tydlig som gränslinjen tedde sig för Hayek 1940 och med samma brist på verklighetssinne som de drar nu herr Wedén gränsen. Han säger att det är i fråga om synen på marknadshushållningen, på konsumenternas valfrihet, som gränsen går mellan borgerlig och socialistisk syn. Jag har ett par gånger läst vad herr Wedén sade i går, men jag måste säga att jag inte riktigt förstår hans frågeställning. Han måste ha fått alldeles fel för sig vad jag har sagt. Det kanske därför kan vara värt att jag erinrar om vad som stod i min artikel. Självfallet har vi icke ett ögonblick från vår sida vägrat att erkänna produktionsstegringens betydelse. Det har jag redan sagt, jag upprepar det än en gång. Det står också i artikeln. Vi förstår mycket väl att vinsten kan vara en drivkraft i marknadshushållningen och att vinsten som mätare på företagens fungibilitet kan vara av ett betydande värde. Men det är ju inte det som är poängen, utan poängen är det mycket enkla att denna fria marknadshushållning som har skapat en betydande välståndsökning, vilken är av stort värde för oss 0. S. V., icke har förmått att lösa en del av de problem som medborgarna anser vara av väsentlig betydelse att få lösta. I går sade herr Wedén, enligt det referat som jag har — jag tror det är stenografiskt — att sett från den enskilde konsumentens utgångspunkter har givetvis den moderna marknadens utveckling skapat klara fördelar, och han pekade på det enormt ökade varuutbytet.

Kan innehållet i en meningsmotståndares försök till meningsutbyte vanställas kraftigare? Det är väl ingen människa som ett ögonblick vill bestrida att konsumentens valfrihet ökar i en viss begränsad mening ju fler varor som produceras och utbjuds på den privata marknaden. Men saken blir mera komplicerad om man ställer frågan: Vad vill medborgaren framför allt ha? Lägg märke till att det gäller vad medborgaren helst vill ha och inte vad byråkrater i Stockholm och på andra håll tror att han främst önskar. De liberala efterfrågekurvorna ger ju bara en anvisning om medborgarens val bland de produkter som bjuds ut på marknaden, ofta med stöd av en hänsynslös och skicklig reklam. Men om man utan vidare accep terar att detta är den enda valfrihet som medborgaren skall ha, så vill jag för att föra ned diskussionen till mindre abstrakta höjder säga följande. Man kan tänka sig att bilmarknaden är uppbyggd ungefär som den nuvarande och att någon kommer på idén att det skulle öka köparnas valfrihet om varje varumärke delades upp i fem olika märken. Det är klart att det ökar valfriheten, ty vissa petitesser och finesser kan kanske erhållas på det sättet. En hänsynslös reklam kan mycket väl lura i människorna att det är en mycket stor skillnad på dessa olika märken. Vi börjar mer och mer få konsumentupplysning, så det blir allt svårare att arbeta på detta sätt, men teoretiskt är det ju möjligt. Det är emellertid inte alls detta som är relevant i resonemanget, ty det finns kanske värden som icke bjuds ut av reklamen då det gäller bilmarknaden, värden som skulle kunna ge köparen mycket större tillfredsställelse. Det åtal som väckts mot några av de stora bilfabrikanterna i USA i förra månaden talar sitt tydliga språk. Man har låtit sig lockas av vad som är — såsom vi ser det — tillfredsställandet av ett profitintresse eller — enligt deras mening — tillfredsställandet av konsumentens valfrihet. Tänk om man i stället hade följande val: Vi vill att ni skall välja att använda pengarna — ty att det blir fråga om kostnader är självklart — mellan de fem nya bilmärkena och någonting som medför ökad säkerhet på vägarna. Det senare ingår icke i marknadshushållningen, i varje fall inte för närvarande. Är det inte sannolikt att 99 procent av alla bilköpare skulle säga att de icke följer reklamen utan föredrar att de pengar det här gäller här används för en ökning av trafiksäkerheten. Här illustreras problematiken klart utan några besynnerligheter. Vi har sagt att det vid sidan av det framåtskridande som den fria marknadshushållningen och vinstintresset otvivelaktigt skänker finns vissa ting som aldrig kommer att tillgodoses av den fria marknaden.

Om detta är en skiljelinje, så låt det vara det! Vi är vana vid att ta strid för den offentliga sektorns tillväxt. Men när jag nu lämnar denna talarstol vågar jag ändå ge uttryck för min tro att den uppfattning man får när man läser herr Wedéns gårdagsanförande — vilket jag har gjort mycket uppmärksamt — inte kan vara riktig.

Herr talman! Den debatt jag tog upp i går gällde inte den offentliga sektorns storlek utan hur samhällets ekonomiska organisation skall vara beskaffad. Skall den vara sådan att vi har en ramhushållning med ett visst utrymme för marknadsekonomin, eller skall den — det finns onekligen tendenser till det i den aktuella debatten — vara präglad av en mera doktrinär socialism? Om det anförande herr Erlander här hållit var hans sista som statsminister i en remissdebatt, så är det kanske naturligt att han hade en viss benägenhet att blicka tillbaka på en lång och framgångsrik bana, och därför måste även jag nu ägna mig något åt historieskrivningen. Herr Erlander frågade: Hur var det 1946, 1947 och 1948? Vad skrev Hayek och Tingsten, och vad gjorde folkpartiet? Ja, ärade kammarledamöter, hurudant var diskussionsläget på den tiden? Jo, det var huruvida vi skulle ha en socialistisk skördetid eller inte, ett vittgående förstatligande eller inte, en fortsatt regleringspolitik eller inte. Och den bestående insats som de liberala krafterna, framför allt Bertil Ohlin, gjorde, var att de förfäktade att det fanns ett alternativ med en ramhushållning och en marknadsekonomi inom den ramen, som under allt hänsynstagande till sociala och kulturella anspråk klarade de ekonomiska framstegen bättre. Och resultatet blev att socialiseringsoch förstatligandeattackerna slogs tillbaka och regleringsekonomin avtrappades.

Och då är det väl en alldeles riktig fråga som jag ställde: Var befinner sig den svenska socialdemokratin när det gäller huvudriktningen i det fallet? Statsministern rådde mig att läsa finansplanen, men den ger inte så särskilt mycket upplysning om den saken. Finansminister Strängs anförande i går gav dock bättre besked om var han står. Jag har aldrig karakteriserat statsminister Erlander som nymarxist. Jag skall sirax återkomma till detta, men jag vill först framföra ett par reflexioner med anledning av de intressanta utläggningar om innebörden av ordet »nymarxism», som herr Erlander gjorde. Det är riktigt att det förekommer nya riktningar inom ramen för en marxistisk ideologi i Tjeckoslovakien och även i själva Sovjetunionen. Dessa riktningar går — jag kan gott använda uttrycket — åt det liberala hållet, och det hälsar jag med tillfredsställelse. Men det framträder också olika riktningar i vårt land som inte bara i väldig omfattning kommer till uttryck i regeringsorganet Af tonbladet utan även från olika företrädare för det socialdemokratiska partiet. Dessa riktningar menar att vi har ett ekonomiskt system som radikalt måste ändras. Vad jag tillåtit mig säga är att den socialdemokratiska taktiken, som går ut på att samtidigt satsa både på den Strängska och på den andra hästen, är av uselt och genomskinligt slag. Statsministern hänvisade till att han skrivit om valfrihetens samhälle. Ja, det är just fråga om valfriheten inom den enskilda sektorn. Det påvisades i går av mig och av herr Gustafson i Göteborg att folkpartiet så långt tillbaka vi kan minnas har verkat för att stärka konsumenternas ställning. Vi framför i år nya sådana förslag. Jag har just fått veta att de socialdemokratiska ledamöterna i statsutskottet kommer att avstyrka dessa. Statsministern var mycket indignerad över vad han ansåg vara långtgående beskyllningar när det gällde att karakterisera en meningsmotståndares inställning. Låt mig erinra statsministern om vad han själv skrev i den artikel i Affärsvärlden-Finanstidningen som han själv åberopade. Han framhöll där att de liberala politiska dogmerna går ut på att förvandla hela samhället till en enda gigantisk tonårsmässa. I ett annat sammanhang säger han att det för t.ex. konsumentkapitalvaror — hushållsmaskiner, bilar och liknande produkter — vilka ligger utom räckhåll för den enskildes bedömning och beträffande vilka misstag och vilseledande uppgifter kan stå konsumenten dyrt, måste organiseras motvikter så att den enskilde inte skall riskera att bli offer för marknadsmanipulationer. Det behövs alltså en organiserad konsumentupplysning, säger statsministern, vilket herr Wedén kallar för marxism. Nej, det gör jag inte. Jag kallar det för en god liberal politik, och det är i själva verket en sådan politik som vi fört under alla år i riksdagen och som vi också kommer att föra. Om jag får fatta statsministern så, att han rekommenderar den socialdemokratiska majoriteten i statsutskottet att tillstyrka de förslag som vi nu framlagt, vill jag gärna tacka honom för det. Herr talman! Det är omöjligt att på dessa få minuter framföra annat än några korta sentenser.

Statsminister Erlander har hittills suttit ungefär som en domare vid ett ping-pongbord och hastigt tittat från den ena sidan till den andra. Det skulle vara bra att få ett klarläggande besked, så att vi kan bli mera överens om hur den politiska debatten skall föras. Det är onekligen av stor betydelse åt vilket håll det stora regeringspartiets ledare — vem det nu är och vem det i framtiden kommer att bli — verkligen kommer att blicka.

Herr talman! Det är naturligtvis med en viss tvekan som man blandar sig i en diskussion mellan herr Wedén och statsministern om vad nymarxism är för någonting. Ni har ju båda på ett dialektiskt flytande sätt undvikit att definiera begreppet, men jag måste säga att statsministerns analys inte gav mycken ledning — den torde knappast ens vara värd en spalt i Lundagård. Nu söker statsministern tröst i utländska författare — Marcuse, Gorz, Galbraith, Servan-Schreiber. Och man skulle kunna hänvisa till många andra. Men jag tror inte, herr statsminister, att det löser några som helst problem när vi nu försöker få fram en skillnad — kalla det gärna för frontlinje — mellan vår grundsyn och den socialdemokratiska grundsynen. Inte heller löser man några problem, som statsministern försökte göra, genom att hänvisa till lösryckta citat från 1940-, 1950 och 1960-talen — från vad herr Hjalmarson och andra sagt. Jag skulle vilja varna mot att försöka återföra debatten till en situation som vi i dag inte har. 1940-, 1950 och 1960-talen har haft sina förutsättningar, sitt samhälle, sin ekonomiska situation, sin sociala trygghet — för att inte tala om brister i den sociala tryggheten. 1970 talet har en annan, ny men likafullt intressant situation. Jag menar alltså att då statsministern i svepande formuleringar gör allmänna värderingar, så mister man perspektivet om man inte återför dessa värderingar till den situation som vi i dag befinner oss i. Hur är det i dag i Sverige när det gäller förhållandet mellan trygghetspolitiken å ena sidan och kravet på en marknadshushållning å andra sidan? Och vi kan vända på saken och säga: Hur är förhållandet mellan trygghetspolitiken å ena sidan och kravet på en mer statsdirigerad hushållning å andra sidan? Det är här problemen föreligger, och det finns både likheter och skillnader. Låt mig anföra en likhet. Jag tror att vi alla är överens om att trygghetspolitik och socialpolitik, som ju ändå ligger i botten för vår verksamhet, inte är isolerade företeelser i den moderna välfärdsstaten. Nej, där kommer arbetsmarknadspolitiken, näringspolitiken, utbildningspolitiken och miljöpolitiken för att inte tala om bostadspolitiken in. Allt detta påverkar och har ett avgörande inflytande på den sociala tryggheten. Det nya är att det finns en av alla människor upplevd integration av de trygghetsskapande åtgärderna och insatserna över hela det politiska fältet. Men var kommer då marknadshushållningen respektive planhushållningen in? Ja, statsministern hävdar att det är denna push, detta sug till planhushållningen som har lett till en större trygghet på olika områden. Men är det verkligen på det sättet? Hur förhåller det sig exempelvis, herr statsminister, med vår boendeoch hemmiljö? Den har fått en helt ny karaktär mot slutet av 1960-talet. Vi har modern höghusbebyggelse, vi har anonymitet, vi har isolering, vi har övergivenhet. Det är politiska problem, herr statsminister, som också måste lösas — och det är problem som uppkommit på det område där statsdirigismen slagit igenom kraftigast. Jag har pekat på detta för att visa att statsministern alltför mycket förenklar problemen då han tror att vi på vår sida vill lösa den bara på ett sätt. Vad jag upplever och hur jag uppfattar situationen just nu är att vi måste finna en avvägning inom ramen för marknadshushållningen mellan kraven på statsingripande och kraven på enskild frihet. Statsministern har gång på gång försökt säga att hans parti företräder den svenska samhällssynen. Jag tror att det är ett ganska överdrivet anspråk. Vad än statsministern säger har vi här i Sverige dess bättre en djup demokratisk värdegemenskap. Det är denna värdegemenskap som upplevts av de utländska bedömare som statsministern hänvisar till. Men jag kan naturligtvis förstå om statsministern i partipolitiskt nit vill lägga beslag på den svenska samhällssynen.

Herr talman! Vad jag kommer att säga är inte väsentligen en replik till statsminister Erlander utan mera några kommentarer till ting som redan förut sagts i debatten. Jag skall heller inte ta upp någon konkurrens med honom och berätta om olika nymarxistiska eller skall jag säga marxistiska författare, ty jag tror att den termen är mera exakt. Jag skall heller inte polemisera mot hans eget uttalande, att hans samhällsåskådning mera påminner om liberalen Galbraiths än om Marx”. Det är kanske riktigt. Det var ett uttryck som förekom här i diskussionen i dag och som även förekom i går. Man talade om den fria marknadshushållningen som skulle vara någonting som fanns nu och som det skulle vara så angeläget att försvara. Jag tycker inte den termen är särskilt exakt. Vi har i själva verket ingen fri marknadshushållning i det här landet längre, och det är ett tag sedan vi hade det. Vi har haft en kraftig produktionsökning, det är riktigt, men det har också inträffat en rad andra saker, en rad företeelser vilka obönhörligen har följt med just det ekonomiska system vi har haft och fortfarande har. Jag skall mycket hastigt nämna några av dem. För det första: Jämlikheten har blivit ännu mindre i samhället. Vi har fått en ökad kapitaloch maktkoncentration, bl.a. nyligen fastslagen genom koncentrationsutredningen. Monopolens betydelse har ökat kraftigt på alla områden av det ekonomiska livet. Vi har under de senaste tio åren fått ökade inkomstoch förmögenhetsklyftor i samhället, och hela den intensiva debatt vi nu för om låglönerna visar ju detta. För det andra: Konkurrensen, framför allt priskonkurrensen, har minskat undan för undan inom näringslivet. För det tredje: Konsumenternas reella inflytande har också minskat. För det fjärde: Företagsledarna har faktiskt blivit en alltmer socialt exklusiv kast som nu i ännu högre grad än tidigare rekryteras från överklassen. För det femte: Det finns också en rad mycket skarpsinniga forskare och samhällskritiker som säger att vi håller på att få en mer skrupelfri och hänsynslös, mera tuff företagartyp än tidigare. Skall man sammanfatta allt detta i mera teoretiska termer kan man säga att vi nu är mer medvetna än tidigare om att den privata ägandeoch förfoganderätten till produktionsmedlen omöjliggör en rationell strukturplanering och lokaliseringspolitik som vi faktiskt nu har vetenskapliga resurser att genomföra. Konkurrensen avtar. Utvecklingstendenserna inom detta ekonomiska system leder allt längre bort, inte bara från socialismens och socialdemokratins ideal utan också faktiskt från liberalismens ideal. Det borde också herr Wedén uppmärksamma, om han nu är liberal; här framställde han sig närmast som reformist. Herr Wedén påstod i går att de s.k. nymarxisterna hyste ett starkt förakt för konsumenterna; de ansåg inte att konsumenterna var mogna att själva avgöra vad de skulle köpa utan ville bestämma för dem. Han sade att marxisterna önskade ett förmyndarsamhälle. Nej, herr Wedén, det förakt för konsumenterna som vi i dag ser finns hos de stora finansgrupperna och monopolen, som hänsynslöst söker manipulera konsumenternas efterfrågan. Det har gått så långt att man kan göra den tillspetsade karakteristiken att den moderna kapitalismen — det är en sådan vi har i dag i vårt land — söker skapa ett slags tillgång på efterfrågan genom reklam, PR-åtgärder 0. s. v. Konsumenterna får i realiteten — därvidlag kan jag anknyta till statsminister Erlanders resonemang — bara välja mellan de varor som utbjuds på marknaden. Men hur är det med alla andra nyttigheter och värden som de vill ha? Hur är det med ren luft, rent vatten, flera daghemsplatser, bättre åldringsvård? Sådant utbjuds inte på marknaden och bör inte heller utbjudas där. Hur skall då människorna kunna visa sin efterfrågan? Kan de göra det inom det så kallade marknadssamhället, inom monopolens samhälle? Nej, de måste naturligtvis göra det kollektivt genom politisk verksamhet, genom folkrörelserna, genom olika typer av organisationer. Detta förutsätter också kamp mot krafter som söker bevara det gamla systemet. Det gäller hela tiden — som vi vet — också ett val, det gäller frågan om hurudana våra preferenser är i värderingen av olika typer av nyttigheter. Resurserna kan inte användas till allting, det är rätt självklart. Jag var redan i går inne på hela detta resonemang. Herr Erlander tog upp frågan om huruvida vi skulle få fler bilmärken och undrade om det verkligen skulle skapa ökad valfrihet för konsumenterna? Här är det aktuella problemet ett annat, inte att skapa fler bilmärken eller fler bilar utan att begränsa biltrafiken i städernas centra. Det inskränker friheten för några, men det betyder ökad frihet och framför allt bättre hälsa för många. På en rad områden finns liknande motsättningar, och den grundläggande motsättningen är mellan folkets krav och intressen på den ena sidan och storfinansens och monopolens intressen på den andra.

Herr talman!

Hela mitt resonemang har grundats på att jag är medveten om att vår demokrati icke kan klaras med mindre än att vi får rättslig såväl som ekonomisk demokrati i vårt land; det är helt enkelt förutsättningen. Jag vill citera vad Alf Ross säger i sin bok »Varför demokrati?», nämligen att »demokrati och liberalism är skilda begrepp utan inbördes sammanhang». Författaren fortsätter: »Den demokratiska utvecklingen har också gått i riktning bort från liberalismen. Efterhand som det folkliga inflytandet växte och stabiliserades, medförde tingens inre logik att man på nytt krävde mera av staten än passivitet och rättsligt skydd. Man insåg att lycka och framgång eller bara uthärdliga levnadsvillkor för de breda folklagren icke kunde uppnås enbart därigenom, att de gamla ståndsprivilegierna upphävdes. Den obegränsade frihet, som är djungelns lag, gav lysande livsvillkor för de starka, d.v.s. kapitalisterna, men icke för de svaga.

Men om vi accepterar demokratin som politisk företeelse är förutsättningen för att den skall kunna verka och knyta land och folk fastare samman att vi får till stånd ett annat ägande, en annan samhörighet, större likhet i olika avseenden. Jämlikheten får inte vara bara en läpparnas bekännelse, utan vi måste handla.
Herr talman! Som centerpartist känner jag mig inte särskilt träffad av statsministerns anförande. Jag vill bara göra några kommentarer på ett par punkter. Beträffande skatterna förstod jag inte statsministerns resonemang. Mittenpartierna begärde i fjol temporära lättnader i företagsbeskattningen. Det extra avdraget, när man gick över till moms, skulle inte ha den konsekvensen att det bara gynnade de företag som har stora vinster — det är också intressant ur ideologisk synpunkt — utan även andra företag. Vi begärde vidare ändrade regler för värdeminskningsavdrag för byggnader o.d. Sådana förslag framlägger herr Sträng i år. Vi ifrågasatte också en temporär lättnad beträffande arbetsgivaravgiften. Anledningen var att man då inte kunde överblicka konjunkturerna under första halvåret 1969. Det var alltså inte fråga om någon långsiktig ekonomisk lättnad. Det går nog inte att säga, herr statsminister, att alla oppositionspartierna under valrörelsen har talat om att företagens självfinansieringsgrad nu måste höjas med ungefär hur mycket som helst — om det var så herr statsministern menade. Jag och även andra har från denna talarstol betonat att en hög självfinansieringsgrad kan ha ur jämlikhetssynpunkt oacceptabla konsekvenser; en alltför låg självfinansieringsgrad kan hota framstegstakten eftersom företagen inte gärna vill låna pengar till riskbärande och långsiktiga investeringar, såsom för utvecklingsoch forskningsarbete. Därmed hoppas jag att jag har besvarat frågan. Vi tvingas alltså att göra en avvägning. Jag har, herr statsminister, inte begärt förlängd replik, eftersom jag inte har anledning att försvara varken socialism eller en fri marknadshushållning och ett de fria krafternas spel. Dessutom finns ingen sådan marknadshushållning. Ibland får emellertid de fria krafternas spel hjälp av regeringen. Vi skulle således mycket väl kunna diskutera detta inslag i samhällsutvecklingen. Jag vill inte beskylla regeringen för att alltid gå storkapitalets ärenden, men nog finns det exempel härpå. Det är uppenbart att det inte finns någon medborgerlig frihet i de socialistiska länderna. Det finns inte heller något industriland med hög framstegstakt, där man inte behöver ett starkt samhälle som kan se till att marknadshushållningen verkligen kan korrige ras när den slår in på felaktiga vägar. Inom den ramen måste vi hålla oss.

Herr talman! Statsminister Erlander var i dag på sitt vad jag vill kalla artistiska humör. Han målade med brio, men utan något särskilt påfallande intresse för verkligheten. Han är kanske en modern konstnär, som tycker att man inte skall ta så mycket hänsyn till verkligheten när man målar. Statsministern talade om för en tydligen ganska förvånad kammare att liberaler och andra misstänkta anser att marknadshushållningen är fullständigt idealisk. Den skulle på något mystiskt sätt överensstämma med rätt och rättvisa samt ordna allt till det bästa. Men statsministern vet mycket väl att det är en karikatyr, milt uttryckt. Den sociala liberalismen har under många årtionden — den började faktiskt på 1800-talet — varit pådrivande när det gäller socialpolitiken; dess företrädade har varit anhängare av progressiv beskattning och hög arvsbeskattning. Vi har stött prisövervakning, l1okaliseringspolitik och dussintals, för att inte säga tjogtals, andra åtgärder som alla innebär en eller annan modifikation av marknadshushållningen. Naturligtvis har också liberalismens företrädare varit förespråkare för monopolövervakning och monopolbekämpande, eftersom monopol innebär att marknadshushållningen inte fungerar som den bör. Det är sant att vi också är skeptiska mot statliga monopol, som sannerligen ofta får icke önskade konsekvenser. När statsministern skulle ge konkreta exempel kom han in på att liberalismens företrädare, bl.a. jag, skulle ha velat hålla nere den offentliga sektorn vid en alldeles orimligt låg nivå. Han nämnde att jag hade sagt att man, om mer än hälften av nationalinkomstökningen går till de offentliga kassorna, är nära den gräns som man inte kan överskrida utan att allvarliga skadeverkningar uppstår. Så uppfattade jag herr Erlanders yttrande och ungefär så har jag uttryckt mig. Men är det inte så att man faktiskt är nära en sådan gräns om man länge fortsätter att dra in mer än hälften av ökningen av människornas inkomster till den offentliga sektorn? Vill statsminister Erlander bestrida att man då kommit nära en sådan gräns? Däremot anser jag att hans andra påstående — nämligen att man på liberalt håll skulle ha hävdat att den offentliga sektorn aldrig skulle få ta en växande andel av nationalinkomsten i anspråk — är ett oriktigt referat. Vi har fört debatter härom flera gånger. Jag hänvisar bl.a. till debatten i november 1960, då Waldemar Svensson och jag i flera anföranden i debattens slutskede försökte lägga herr Erlanders referat till rätta. Ibland är inte statsministern så mottaglig för upplysningar som man kanske kunde önska. Herr Erlander söker nu konkretisera och skrämma genom att säga: Om oppositionen hade fått sin vilja fram hade vi haft 9,5 miljarder kronor mindre att disponera i den offentliga sektorn än vi nu har. Ja, det låter skrämmande. Låt mig bara påpeka för statsministern ait hans siffra hänger alldeles i luften, om han hänvisar till mitt uttalande som han refererade för en stund sedan. Nationalinkomsten har sedan 1960 stigit mer än dubbelt så mycket som budgeten. Statsministern kan alltså inte, genom att hänvisa till mitt yttrande — som gällde en femtioprocentssiffra exklusive AP-avgifterna — hävda att vi skulle velat ha 9,5 miljarder kronor mindre i de offentliga kassorna. Herr Erlander är alltså inte blott en modern målare, utan tydligen även en frigjord diktare. Observera den lilla finessen med en halv; han säger inte att stat och kommun skulle ha haft 9 eller 10 miljarder kronor mindre, utan just 9,5 miljarder, vilket verkar mycket exakt och pålitligt. Den siffran är likväl som sagt fullständigt gripen ur luften. Beträffande den offentliga sektorn vill jag tillägga att finansminister Sträng, som jag väl inte hinner citera, flera gånger 1957, 1958 och 1959 uttryckte oro för en snabb stegring av statsutgifterna. Att den inte bör gå för fort är alltså en sak som vi i princip har varit tämligen ense om. Den sociala liberalismen har aldrig varit motståndare till åtgärder som väsentligt modifierar marknadshushållningens utslag. Den har tvärtom varit anhängare av sådana åtgärder. Inte ens 1800-talsliberalismen kan göras till föremål för den kritik som statsminister Erlander har framfört. Jag hoppas att vi skall få tillfälle till en konstruktiv debatt vid att senare tillfälle när herr Erlanders skämtlynne är mindre utpräglat.

Det är ett felaktigt referat, herr statsminister!). Är det felaktigt?

sen har flytiat fram positionerna har konservativa krafter sagt: Nej, det går vi inte med på.

Hayek var pappa till tankarna.

Hur många ledare har inte skrivits på det temat!

Där fritar jag icke herr Ohlin och icke herr Wedén.

Herr Wedén upprepar det nu, när vi ifrågasätter den fria marknadshushållningen. Nu vågar han inte direkt säga att jag är ett hot mot demokratin — det skulle väl inte gå i annat än de allra enfaldigaste. Nu är Aftonbladet ett hot mot demokratin, och gentemot Aftonbladet ställer han upp Sträng: Tänk om alla vore som Sträng! Ja, också jag tycker att det skulle vara intressant att se en regering som bara bestod av Strängar. Den skulle onekligen göra ett pittoreskt intryck. Men försök nu inte föra över diskussionen till någonting annat, herr Wedén! Försök inte se en splittring mellan de unga i partiet, ledda av folkpen sionären Erlander, och de gamla i partiet, ledda av den sex år yngre finansministern! Ett sådant försök kommer inte att lyckas. Nu sitter herr Sträng här, så jag kan inte säga vad han har gjort — han är just nu ett hinder för ett demokratiskt meningsutbyte.

Har han gjort det för nöjet att bråka med er?

En förutsättning för att det över huvud taget skall vara möjligt att på ett vettigt sätt föra det resonemang som vi för nu med anknytning till aktuell politik är att vi har en så stark ekonomi att vi har möjlighet att ingripa mot marknadshushållningen på de punkter där marknadshushållningen inte klarar människornas behov. Jag skall påpeka vilka punkter det rör sig om. Vi klarar inte med en fri marknadshushållning sysselsättningen, inkomstutjämningen, den sociala balansen och miljöfrågorna. Vi klarar icke dessa uppgifter om vi inte ökar samhällets resurser. För att kunna föra en radikal och stram politik på dessa fyra för medborgarna väsentliga punkter måste vi ha ett starkt samhälle, och ett starkt samhälle kan icke skapas om man inte för en ekonomisk politik som liksom håller ihop detta. Det är det jag menar när jag säger att radikalismen måste ha sin rot i sådana ekonomiska förhållanden som kan te sig strama och besvärliga men som är en förutsättning för att vi skall kunna gå framåt. Jag vet att klockan är mycket. Denna debatt skulle kunna fortsätta hur länge som helst för mitt vidkommande men inte för kammarens vidkommande. Jag skall därför sluta med ett litet citat från en person, som inte är nymarxist, om det nu är någon som efter herr Wedéns anförande och mitt också för resten har en aning om vad nymarxismen är. I New Yorker, sista numret, finns det en artikel av Rickard Goodwin. Han behandlar där »orsakerna till den allmänna otillfredsställelsen» och säger följande om människan: »Luften omkring honom är förgiftad, grönområden försvinner under rastlösa grävmaskiner, trafiken står stilla, flygplanen kan inte landa och t.o.m. hans egna gator är osäkra. Men han kan inte erinra sig att han bestämt att detta skulle inträffa eller att han ens Önskat det. Han har en känsla av att han inte kan göra ett dugg för att hejda flodvågen. Han vet inte vem han skall anklaga. Det förefaller som om de avgörande faktorerna är i händerna på krafter som är alltför stora och opersonliga för att kunna attackeras. De kan inte röstas bort.» Så långt New Yorker. Min egen kommentar: Marknadshushållningen är ju en sådan anonym kraft som får fatta beslut. Men demokratins innebörd är ju att vi skall vara herrar i vårt eget hus. Därför får vi inte låta marknadshushållningens ideologi bestämma över oss. Den skall underordnas människan.

Herr talman! Mot slutet av sitt anförande kom herr Erlander in på ett tema som är väsentligt, men i sitt sätt att använda det visade han den glidning i resonemanget som han råkat ut för. Vad beträffar miljön, utbildning en, den sociala tryggheten, sysselsättningen vill jag fråga: Vem har starkare än som skett från Bertil Ohlins och vår sida framhävt att här behövs det en ramhushållning från samhällets sida? Men så säger statsministern: Ja, men där kan ju inte marknadshushållningen tillämpas. Nej, det är ju det som framhölls från denna talarstol bl.a. av mig så sent som i går, då statsministern inte var i kammaren. Frågan gäller ju: Skall marknadshushållningen tillämpas, där den är mest lämplig att tillämpa, eller skall man ersätta den med något socialistiskt system? Det är om detta mitt resonemang har rört sig. Vad beträffar att flytta fram positionerna vill jag fråga: Kan verkligen statsministern göra gällande att det har förekommit någon eftersläpning på den liberala sidan i förhållande till den socialdemokratiska? Jag visade redan i går att det inte förhöll sig så. Får jag ännu en gång erinra om konsumentupplysningen och satsningen på den. Vi får väl se hur det går. Det finns många andra exempel som skulle kunna anföras i detta sammanhang. Får jag till sist, herr talman, för att belysa vad som har varit den drivande kraften bakom mina farhågor och som har gjort att jag rest detta resonemang, nämna några meningar som också framfördes under debatten i går, nämligen av herr Gustafson i Göteborg, och vilka just är hämtade från Servan Schreiber, :som ju herr Erlander tar som ett kronvittne i många sammanhang.

En elit, som anser sig känna sanningen, tror sig ha rätt att påtvinga alla sin egen smak.» Herr Erlander sade nyss att han ändå för sin del vill ifrågasätta marknadshushållningens fördelar även inom de områden där inte jag vill göra det, om jag nu fattade honom rätt. Däri ligger skillnaden, och om det är riktigt har herr Erlander börjat se litet väl mycket på den ena sidan av det ping-pong bord som jag förut nämnde.

Herr talman! Får jag begagna tillfället att samtidigt replikera herr Erlander och herr Sträng beträffande pensioneringen för tio år sedan. Vår linje var ju klart progressiv och innebar en större fondbildning än enligt det socialdemokratiska förslaget. Herr Sträng glömmer numera ständigt bort detta. Vi hånades den gången för att pensionsbeloppens stegring under en viss uppbyggnadsperiod skulle bli långsammare än enligt regeringsförslaget, därför att vi satsade på en något större fondbildning. Då skulle vi väl inte nu behöva höra att vi motarbetade det sparande som ligger i försäkringsfondernas tillväxt. Att som herr Erlander påstå att vår ståndpunkt då innebar att vi var motståndare till det sociala framsteg tilläggspensionering innebär är helt grundlöst. Herr talman! Statsministern säger att socialdemokratiska regeringspartier i utlandet på grund av ländernas svaga ekonomi inte kunnat visa sin radikala profil, lösa sysselsättningsproblem m.m. Jag undrar om inte mycket av den ekonomiska politik, som kan göras mer eller mindre klok, är möjlig att förverkliga utan att man alltid anlitar statskassan med väldiga belopp. Det kan naturligtvis tänkas åtgärder av båda slagen, starkt kostnadskrävande och andra. Ingen liberal har såvitt jag vet hävdat att den fulla sysselsättningen ordnas automatiskt genom marknadshushållning. Ingen har heller påstått att inkomstfördelningsproblemet löses av sig självt genom marknadshushållning. Det kräver ju bl.a. progressiv beskattning och arvsbeskattning samt sociala åtgärder som överför inkomster till pensionärer 0. s. v. Ingen som tror på den sociala liberalismen har sagt att miljöfrågorna löses utan vidare. Statsministern slår alltså in öppna dörrar när han säger att vi måste ha ett starkt samhälle med resurser. Ja visst, men för det första är det strid om vissa åtgärder som innebär att ni litar så mycket till regleringar av olika slag. Där är det inte fråga om resursernas storlek utan om metoden. För det andra kan det möjligen vara så, som vi tror många gånger vara fallet, att samhällets resurser blir större om det förs en sådan ekonomisk politik att nationalinkomsten och skatteunderlaget växer snabbare. Det är just därför som vi kan råka i strid, inte på det sätt som herr Erlander talade om utan om de bästa metoderna att uppnå det goda samhället.

Herr talman! Ansvaret för att riksdagshuset får ligga där det ligger och för den atmosfär vi möter här utanför får väl den nya koalitionen moderata samlingspartiet-socialdemokratin i stadshuset ta ansvaret för. Den saken skall jag här inte ingå på. I stället skall jag bemöta något av det som sagts i denna debatt. Herr Ohlin sade att liberalismen alltid har velat bekämpa monopolen. Jag förmodar att herr Ohlins parti har arbetat energiskt på den saken — men vad har resultatet blivit? Jo, vi har under de senaste årtiondena — det hände också under den tid då liberalerna satt i regeringsställning — fått fler och fler monopol i samhället. Det visar att metoden med enbart prisövervakning och monopolbekämpning inte har varit särskilt effektiv. Sedan citerade herr Wedén ånyo Servan-Schreiber, som gav ett felaktigt referat av de åskådningar som finns bland de socialistiska vänsterkrafterna och marxisterna. Men om man skall få en uppfattning om innebörden av deras uppfattning tror jag det är bättre att gå till källorna i stället för att citera liherala tänkare. Herr Wedén försökte också lansera den sociala teorin att man inte skall ha marknadshushållning som ett medel att lösa alla frågor, men man bör tillämpa marknadshushållning där det går att göra det. Den teorin tror jag är helt felaktig, ty man kan inte välja mellan litet mer eller litet mindre av kapitalistisk hushållning i samhället. Man måste träffa mycket avgörande val. Analysen kan inte göras bara i termen marknadshushållning. Det avgörande är vilka grupper och intressen som fattar de viktiga besluten i näringslivet, om det är storfinansen — som bygger på kapitalkoncentration — som skall göra det eller konsumenterna-löntagarna och samhällsorganen. Det är detta avgöran de val som ligger i motsättningen mellan en kapitalistisk och en socialistisk grundåskådning. Herr Erlander sade i sitt anförande att om man ville få besked om det socialdemokratiska partiets samhällsuppfattning skulle man läsa herr Strängs finansplaner. Jag hoppas verkligen, att det sagda inte skall tas alltför bokstavligt, utan att det också finns mera i socialdemokratins samhällsuppfattning. Därför vill jag i likhet med herr Erlander sluta med ett citat från en person som inte är nymarxist. Han skrev att målsättningen för socialdemokratin måste vara »att expropriera miljonärernas kapital, göra kapitalet även privaträttsligt till vad det redan ekonomiskt blivit, samhällets gemensamma egendom». Jag tror att de orden av Hjalmar Branting alltjämt måste vara målsättning för arbetarrörelsen.
Herr talman! Jag har bara opponerat mig mot att statsministern målade en bild av oppositionen som gav föreställningen att vi skulle sakna elementära kunskaper om att vårt samhälle är starkt, eller att det i varje fall förmår korrigera en felaktig marknadshushållning. Jag opponerar mig mot det; i varje fall gäller det inte oss. Sedan får andra svara för sig själva. Jag har ingen fullmakt att tala på deras vägnar. Jag är inte heller okunnig om att det kan finnas nyansskillnader inom oppositionen. Det är inte märkvärdigare än att sådana skillnader finns inom socialdemokratin. Man behöver bara jämföra herr Erlanders, herr Strängs eller herr Langes tal med Aftonbladets skriverier. För att undvika allt missförstånd vill jag sedan säga att centern inte har någon del i att man drar in så mycket bilar som går att dra in i Stockholms centrum. Statsministern är troligen inte heller okunnig om vilka marknadskrafter och politiska krafter som samverkar när man bygger ett parkeringshus i stället för en eventuell ny parlamentsbyggnad i landets huvudstad. Jag vill också påtala den djupt inhumana inställning som finns här i Stockholm och som tar sig uttryck i att man inte tillåter en taxi att stanna på vissa gator och vid vissa tider utan att dess förare bötfälles och fråntages körkortet, så att handikappade människor skall vara tvungna att själva försöka ta sig och sitt bagage runt kvarteren för att kunna sätta sig i en bil. Det finns alltså alla skäl att bevaka att marknadshushållningen och den politiska verksamheten fungerar på ett förnuftigt sätt. Herr statsminister! Vi kan vara överens om en sak, nämligen att det inte finns någon god marknadsekonomi utan ett starkt samhälle och att det inte finns något gott samhälle utan en marknadsekonomi.

Herr talmannen är alltför nådig — jag har inte begärt ordet. Men eftersom en välvillig talman tillerkänner mig detta nådevedermäle, vill jag ändå konstatera att herr Wedén icke har begagnat de tillfällen, som hans repliker givit, till att ta tillbaka de allvarliga beskyllning ar för odemokratiskt sinnelag som han gjorde mot väsentliga delar av det socialdemokratiska partiet. Jag noterar detta mer eller mindre på herr talmannens order.

Herr talman! Finansminister Strängs fjortonde budget är ju det ärende på vilket remissdebatten är upphängd. Budgeten är kanske mindre kontroversiell denna gång än tidigare år. Den torde kunna karakteriseras som stram och utan större sensationer. Herr Sträng är som vanligt optimist och tror att konsumentsprishöjningen skall kunna hålla sig inom tvåprocentsramen, om nu inte avtalsrörelsen, såsom det heter, föranleder större lönehöjningar. Löntagarna har sannerligen märkt att de inte har något att tjäna på en allmän uppskruvning av löner och priser. Bruttonationalprodukten beräknas öka med 4 procent, och det är väl den som måste vara avgörande för hur mycket man verkligen kan ta ut i löner och kostnader. För herr, fru och fröken Medelsvensson torde emellertid huvudintresset koncentrera sig kring den levnadsstandard som vi skall försöka hålla framöver. Vi svenskar har blivit mer och mer materiellt inriktade. Vår standard vill vi inte sänka utan helst höja. Vår levnadsstandard anses nu vara bland de högsta i världen, om inte den allra högsta. Vi skall vara tacksamma för detta och vi skall inte glömma att orsaken till detta förhållande naturligtvis främst ligger i den privilegierade ställning som Sverige haft under en mer än 150-årig fred och vidare naturligtvis i medborgarnas insatser på näringslivets och på andra områden. Detta gäller såväl företagare som löntagare. Visst finns det ännu eftersatta grupper som inte kunnat följa med i standardhöjningen, och dem skall vi inte glömma bort. Låglöneproblemet har i såväl fjol årets som årets motioner förts fram i rampljuset. Även årets löneförhandlingar har problemet med i bilden. När det gäller pensionärerna, som ju också hör till låginkomstgrupperna, är väl alla partier överens om såväl standardhöjningen som indexregleringen för dem. Det ligger emellertid, ärade kammarledamöter, en fara på lur mitt i vårt allmänna välstånd. Det är att vi fastnar i statustänkande, att vi drives hårt av standardjäktet. Lyxutrustningen av våningar och hem blir alltmer omfattande och kostnaderna blir onödigt höga. Vi skaffar oss åtskilligt som vi egentligen inte har råd till. Medan andra folk halvt svälter ihjäl och förblöder i krig fortsätter vi vår standardjakt. Kanske skulle vi stanna upp och tänka över situationen! Kanske kunde t.ex. bostäder med fullt tillfredsställande standard frambringas med billigare medel — andra ting att förtiga. Det blir nog i längden svårt att klara prisskruvens ständigt uppåtgående tendens. Och arbetar vi inte ihjäl oss för att kunna upprätthålla vår standard? När det gäller att hjälpa vår nästa, så skänker vi ju till cancerforskning, till Biafra och annan u-hjälp, till katastrofdrabbade länder o.s.v. Många och ibland stora frivilliga bidrag lämnas på det sättet. Men vi torde inte kunna säga att det verkligen rör sig om uppoffringar från vår sida. Missionens folk i vårt land har sedan gammalt offrat åtskilliga miljoner för verksamheten på missionsfälten — för det evangeliska arbetet, ja, men i mycket stor utsträckning också för vad man kallar materiell u-hjälp: sjukhus, skolor, yrkesutbildning och direkt hjälpverksamhet. I SIDA:s pressmeddelande i går omtalas att enskilda organisationer i år får 5 miljoner kronor till sin biståndsverksamhet i u-länderna. Samtidigt meddelas att ansökningar på 8 miljoner kronor ännu inte slutbehandlats och att ansökningar om ett sammanlagt belopp på totalt 16 miljoner kronor förelegat. Varför bygger staten så dyrt i uländerna? Den frågan ställdes för en tid sedan i tidskriften Sunt Förnuft. Som exempel anfördes att SIDA :s seminariebyggnad i Kenya kostat 18 miljoner kronor, medan ett liknande bygge som pingstmissionen genomfört i Burundi gick på 1,4 miljon kronor. Jag har inte haft tillfälle att kontrollera dessa uppgifter. Att missionen kan klara både investeringar och drift betydligt billigare än statliga myndigheter har dock många gånger bevisats. Svenska folket skulle förvisso med glädje se att — som vi gång på gång föreslagit i våra motioner — en större del än för närvarande av den bilaterala u-hjälpen kunde lämnas åt svenska missioner och deras väl beprövade kunniga personal att utföra. En procent av nationalprodukten utlovade Sverige för länge sedan åt uhjälpen. Vi anser — nu liksom tidigare — att denna procent bör uppnås senast 1972 75 som regeringen fastslagit. En ny plan för snabbare stegring av biståndstakten bör göras upp, lämpligen efter överläggningar mellan de fyra större partierna i riksdagen. Också inom regeringspartiet har det visat sig finnas starka sympatier för en sådan uppsnabbning. Vår levnadsstandard är högst i värk den, säger man. Men vår livsstandard, standarden för samlevnad och personlig livshållning, är i starkt sjunkande. Brottsligheten t.ex. har i vårt land inte bara ökat — den har också förgrovats och trängt allt längre ned i ung: domsåldrarna. Rikspolischefen förklarade för ett par månader sedan att situationen verkligen är ytterst allvarlig. Brottsligheten har på ett år ökat med 16 procent. Det finns sexåriga pojkar som blivit specialister på stölder, väskryckningarna har ökat och ofta följer våldsmoment med. När det gäller narkotikamissbruket kan det sägas att vi upplever en nära nog lavinartad ökning över hela landet. Den samordning av åtgärder som regeringen nu satt i gång hälsas med tillfredsställelse, även om den borde ha kommit åtskilligt tidigare. Vi anser för övrigt att denna för vårt folk så viktiga fråga borde bli föremål för en parlamentarisk beredning både i fråga om kortsiktiga åtgärder och när det gäller planläggning på längre sikt. Det rör sig dock om en resursprioritering. Alla torde vara ense om en förstärkning och en väsentlig förstärkning av polisen, även om storleken därav bedöms något olika. Men det är endast en av åtgärderna. Det lagförslag som nu lagts fram om straffskärpning för langare och om möjlighet till viss telefonavlyssning tror jag är nödvändigt i innevarande situation, även om man i sistnämnda avseende principiellt måste iaktta stor försiktighet. När det gäller bekämpande av narkotikamissbruket tror jag att ungdomar från olika organisationer, inte minst ideeila och kristna, skulle kunna göra en stor insats för att hjälpa sina unga kamrater upp ur träsket. De försök som redan gjorts tycks ha slagit väl ut. Jag förutsätter att eventuella erforderliga anslag kan ställas till förfogande för ändamålet. Jag har mig bekant att flera kristna konferenser angående samarbetsåtgärder mot narkotikan planeras. Detta vore väl ett område där våra myndigheter skulle kunna samarbeta med sådana organisationer. Våra massmedia, främst radio och TV, borde rimligen känna sitt ansvar och positivt medverka i kampen mot narkotika. De missgrepp som onekligen gjorts hoppas jag inte skall upprepas. Alkoholoch narkotikalasterna, sedeslöshet och kriminalitet växer tydligen polisen och rättsvårdande myndigheter över huvudet. Nu är ögonblicket inne då alla goda krafter i samhället bör, ja måste, samarbeta i bekämpandet av det onda. Det senaste året har på ett särskilt sätt varit ungdomsrevolternas år. Det gäller inte bara i vissa andra länder där det helt visst finns åtskilligt av vrånga förhållanden. Det gäller också här hemma där man ibland undrat om ungdomen verkligen vet vad den demonstrerar för. Nu finns säkert hos många av dessa ungdomar åtskillig idealitet. Jag tänker t.ex. på sympatiyttringarna i fjol för större u-hjälpsinsatser, men tyvärr är många av dessa revolter kommunistiskt, för att inte säga maoistiskt, färgade och dominerade. Man må hoppas att våra i Övrigt i många avseenden så sunda ungdomar skall kunna sovra och inte ryckas med av dylika extrema vänstervindar. I en demokrati är det tillåtet att demonstrera för olika meningar, men allt måste givetvis ske inom ordningens ram. Att gå utanför lagens råmärken när det gäller att få till stånd eller skapa bättre förhållanden är inte bara fel utan direkt farligt. Däremot skall alla vi som sitter i ansvarig ställning vara lyhörda för påtalade missförhållanden och i möjlig mån efter vederbörlig undersökning försöka råda bot för desamma. Vår materiellt höga levnadsstandard har sålunda inte följts av en stigande livsstandard; tvärtom är den av många tecken att döma i sjunkande. Det ligger åtskilligt i vad en amerikansk sociolog skrivit: »Det moderna samhället är mer dubbelbottnat och dubbelmoraliskt än något annat. Man tystar ner och förlöjligar alla de idéer och den livssyn som har hand om de förebyggande och motverkande krafterna. Men när enskilda människor sedan dukar under för samhällets egen dubbelmoral, så ropar samhället i sin nöd just efter de konstruktiva livskrafter som man tidigare motat bort.» Utan normer är ett samhälle dömt till undergång; därom vittnar både livet och historien. Vi har ännu många i vårt land som är klart medvetna om att en andlig väckelse, liknande den under förra århundradets sista hälft, skulle i grunden förändra och höja vår livsstil. Man lagstiftar inte om en övergång till kristen tro och åskådning. Här om någonsin gäller individens fria val. Men allas vår plikt är att undanröja stenarna och söka minska farorna, främst för de unga. Ideella och kristna rörelser måste frimodigt fortsätta sin väckande och uppbyggande verksamhet och enträget föra fram den kristna synen på det allvarliga läget för vårt folk. Hem och skola har givetvis sitt stora ansvar för det uppväxande släktet. Ett intimt samarbete bör etableras med ungdomsorganisationerna, som är värda vårt varmhjärtade stöd — och vårt ökade stöd. Om ett positivt resultat skall kunna nås, måste en klar, saklig upplysning förenas med den personliga viljan till ansvar både för sig själv och för andra. Det goda föredömets makt är både känd och erkänd. Med professor Erik Wellander i ett tidningsuttalande skulle jag vilja fråga: »Hur vore det med en återgång till det gamla ordet, den gyllene levnadsregeln: ”Allt vad I viljen att människorna skola göra Eder, det gören I ock dem"»

Herr talman! I den debatt som vi nyss hade när statsministern var inne i kammaren nämndes flera gånger miljöfrågan, som var invävd i diskussionen om marknadshushållningen. Miljöfrågan fladdrar fram i en mängd olika sammanhang. Kan vi någonsin komma till rätta med dessa miljöproblem utan att mera metodiskt och genomlysande få debattera dem på en gång i denna kammare?

Först då — anser jag — kan vi få en mera samlad, kvalificerad debatt kring dessa frågeställningar, som alltmer griper in på olika samhällsområden. Jag fick den känslan att dåvarande jordbruksministern var positivt inställd till ett sådant förslag. Någon samlad debatt har vi emellertid aldrig fått. I stället har vi här i riksdagen ägnat oss åt ett »hattande» i dessa miljöfrågor som mest präglats av brist på koncentration. Varför är det nödvändigt med en sådan mera genomgripande, koncentrerad miljödebatt åtminstone en gång om året? Jo, därför att det är oriktigt att lösrycka enstaka miljöobjekt utan att samtidigt få diskutera en mer allmän översyn av miljöfrågorna som sådana. Låt mig ta ett exempel — Vindelälven. Vi har i denna kammare använt många timmar för att diskutera den, men vi har aldrig kunnat behandla frågan i dess stora sammanhang. Man har koncentrerat sig på bl.a. arbetsmarknadsfrågor som rört denna älvdal men har inte samtidigt haft möjlighet att värdera hela den utbyggnad av vattenkraftverk som sker i Norrland och av oljeoch kärnkraftverk i andra delar av vårt land. Diskuterar vi Vindelälven ur både miljöoch vattenkraftsynpunkt måste vi också värdera den tänkta utvecklingen för hela vår energiförsörjning. Vad innebär i fråga om miljöingrepp det som måste göras i samband med de många kärnkraftverkens projektering? Vilka fördelar och nackdelar får vi genom denna utveckling? Mellan Trosa och Gävle måste nu under en nära framtid tre kärnkraftverk placeras. Vilka fordringar och miljöförändringar är tolerabla med tanke på det stora kraftbehov som näringsliv och samhälle kräver i framtiden? Vilka miljöbedömningar måste och kan göras för att å ena sidan se ett kärnkraftverk som en lokal miljöförstörare och å andra sidan se det som en kraftleverantör för att skapa en bättre miljö för de många konsumenterna? Mig veterligt har vi aldrig fått tid att diskutera miljön ur dessa större aspekter. Inte heller har denna kammare diskuterat miljövärdena från ekonomiska synpunkter, där det alltså gäller att sätta ett pris på miljövärdena. Vi kan inte komma ifrån nödvändigheten att försöka forma ett system som möjliggör ekonomiska jämförelser mellan direkta investeringar och vissa miljövärden. Att detta är utomordentligt svårt får inte avskräcka oss från att försöka. Miljövärdena kommer annars alltid att förlora i dragkampen mellan synliga ekonomiska värderingar och oberäknade miljövärden där bara antaganden och tyckanden finns som grund. Det är ganska vanligt att man, när man söker en syndabock för de brister som finns på miljövärdenas områden, delar ut råsopar än till näringslivet, än till statsmakterna, än till forskare och vetenskapsmän — de får också en släng av sleven. Inte minst vetenskapsmännen har på sistone gjort riksdagsmännen ansvariga för bristande förutseende. Detta är en fruktlös debatt som inte kan medverka till några konstruktiva förslag. Vad som är väsentligt är att vi tar itu med frågorna allvarligt och på ett realistiskt sätt. Statens naturvårdsverk och andra institutioner föreslås i årets statsverksproposition få ökade medel till miljöområdet. Industrin — statlig och enskild — får bidrag med 50 miljoner kronor. Tyvärr ser det ut som om detta belopp kommer att knytas till arbetsmarknadsmässiga villkor och även bli av lokaliseringsmässig karaktär. Skall man få det bästa utbytet och kunna medverka till att skingra de allvarliga hoten mot miljöförstöring, måste pengarna användas till åtgärder som koncentreras direkt i de områden där de stora problemen finns — de större befolkningsområdena. Det gäller akuta fall av luftoch vattenföroreningar i tätortsområdena. Gör man på annat sätt är det för ögonblicket en felinvestering. Men årets petita visar också att man tyvärr valt att göra den satsningen på den centrala administrationen och ge mycket litet till regionernas verksamhet. Just ute i landet finns ju de stora saneringsobjekten. Exempelvis har man i årets petita, i stället för att öka och intensifiera arbetet med undersökningarna av sjön Vättern — den sjö som framför andra skall tjäna som en frisk vattenreservoar för södra och mellersta Sverige — dragit bort den kvalificerade tjänst, vilkens innehavare skall delta i arbetet med dessa undersökningar. Detta är oförståndigt och det rimmar illa med de riktlinjer naturvårdsverket dragit upp. Riksdagen borde ge departementet bakläxa i denna fråga. Det förefaller mig som om man glömt bort eller inte vågar ta itu med problemen när det gäller t.ex. Östersjön. Myndigheterna är på det klara med att stora förändringar äger rum i detta innanhav. Det är omöjligt att tänka sig att Östersjön längre kan ta emot och reducera de enorma mängder avfall som vandrar ut i detta vatten. Vi kan inte döva vårt samvete med att andra länder runt denna sjö också medverkar till förstöringen och låta detta vara en ursäkt för att vi inte får någonting ur händerna. Sanningen är att Sverige som aktivt industriland torde vara det land som mest förorenar detta vatten samtidigt som vårt konsumentsamhälle gör de största utsläppen. Det förhållandet att vi förstör mest får inte hindra oss från att ta initiativ till en Östersjökonferens, där länderna skulle samlas för att ta upp dessa frågor. I stället skulle det ge ett utomordentligt positivt intryck om just vi tog detta initiativ. Det är ingen internationell politisk fråga utan en praktisk fråga. Våra grannländer väntar sig att vi gör någonting, just därför att vårt land har en mycket lång kustlinje utmed denna sjö. Jag vädjar från mitt partis sida till regeringen att ta initiativ i denna fråga.. Vi har åter fått belägg för vad som kan hända när en tankbåt springer läck i Östersjön. Det är lätt att vara efterklok, men det är verkligen inte tillfredsställande att felbedömningar har gjorts och att mycket mer olja läcker ut än man har räknat med. Vilken beredskap har vi för att klara dylika händelser? Vem bedömer vad som skall göras för att utföra den nödvändiga destruktionen? Vilka åtgärder vidtar myndigheterna när besked om en oljeläcka kommer in? Vilket är myndigheternas eget ansvar och vem skall åläggas ansvaret för att skadorna får större omfattning än de borde få? — Det är frågor som vi borde få svar på, och jag tycker att regeringen under denna remissdebatt skulle kunna få tillfälle att lämna riksdagen dessa besked.

Härvidlag är vi ännu alltför okunniga och alltför nonchalanta, men inte minst överdoseringen av konstgödsel och behandlingen med gifter och biocider i samband med jordbrukets produktion av livsmedel måste studeras noggrant. Framtiden kommer inte i vårt land att kräva främst kvantitativt stora skördar. Kvaliteten kommer att föras upp på värdeskalan efter helt andra normer och då, herr talman, kan prisregleringar och jordbruksbekymmer i nordiskt samarbete och i Europasammanhang få en helt annan valör än de har just nu.